Herr talman! Det är ju ett känt förhållande att småföretag i allmänhet har en lägre självfinansieringsgrad än större företag. Småföretagen är därför synnerligen beroende av lånemarknaden. Meningen med den restriktiva penningpolitiken här i landet är ju inte — jag hoppas det i varje fall — att klämma åt de mindre företagen. Verkningarna av en sådan politik måste fördela sig någorlunda jämnt över hela näringslivet. Enligt vår bedömning har det inte blivit så i den fråga vi nu diskuterar. Det är därför nödvändigt att samhället justerar sina åtgärder så att man uppnår någorlunda likvärdighet inom ramen för målsättningen. Ett tecken på hur hårt den höga räntan och kreditåtstramningen har drabbat småföretagen kan vara att det inom denna grupp företag var 10 procent fler konkurser 1969 än 1968. Detta inträffade under en uppåtgående högkonjunktur. Orsaken behöver inte alltid vara dålig ekonomi eller olönsam verksamhet. Ett stort beroende av kreditmarknaden, när den är så låst som för närvarande, kan fälla många just små företag. Vi anser det mycket olyckligt att kreditpolitiken så hårt drabbar just denna kategori av företag och de anställda i dessa företag. Såsom herr Mundebo nyss anförde, fungerar inte kreditmarknaden på ett tillfredsställande sätt. Jag skall inte ytterligare gå in på detta. Läget på kreditmarknaden är emellertid bakgrunden till att så många små företag har kommit i en allvarlig krissituation. En finansieringsväg under normala förhållanden för småföretag har varit att vända sig till företagareföreningar. Dessa förmedlar ju toppkrediter i form av industrigarantilån genom en bank eller direktlån ur statens hantverksoch industrilånefond. Båda vägarna är nu i stort sett stängda. Industrigarantilån, då staten står såsom borgens man, kan bankerna i allmänhet nu inte förmedla på grund av kreditåtstramningen, och hantverksoch industrilånefonden har helt otillräckliga medel. För budgetåret 1969/70 har, såsom herr Mundebo också nämnde, landets företagareföreningar begärt ett tilläggsanslag på 28,6 miljoner kronor. Kommerskollegium har tillstyrkt 15 miljoner kronor, medan inrikesdepartementet har sagt ett blankt nej. Centern och folkpartiet begränsar sitt motionsyrkande till 10 miljoner kronor med hänsyn till kreditläget. De medel som står till förfogande för utlåning genom företagareföreningarna är helt otillräckliga. Detta tycks också utskottsmajoriteten i viss mån vara införstådd med men vill ändå inte gå med på en höjning av utlåningsnivån för att lätta på krisen bland de mindre företagen. Utskottets uttalande, att man förutsätter att företagareföreningarna i sin prioritering har beaktat och beaktar dessa förhållanden, tycker jag inte är något argument i sammanhanget. Jag skulle tro att uttalandet upplevs såsom ganska cyniskt av de företagare och arbetare som i första hand drabbas. Det belopp som föreslås är mycket blygsamt och kan enligt vår mening inte påverka kreditpolitikens generella effekter. Åtgärden är närmast att jämföra med de kreditprioriteringar som företas exempelvis i lokaliseringspolitiken. Den förstärkning vi föreslår skulle med den speciella konstruktion som anges ge en betydande marginaleffekt. Herr talman! Jag ber att få yrka bifal till reservationen 2.

Herr talman! Vi vet alla att kreditrestriktionerna är ytterligt besvärande för det enskilda näringslivet, vilket främst drabbas av verkningarna av restriktionerna. När jag i höstas interpellerade i denna fråga fick jag det svaret av finansministern, att man inte kunde lätta på restriktionerna. Han hänvisa de till att man måste vänta och se i vad mån finanspolitiska åtgärder kan göra någonting. Det belopp som föreslås är naturligtvis inte stort, och det betyder kanske inte så förfärligt mycket för det enskilda näringslivet. Men det kan betyda mycket för de enskilda företag som kan komma i fråga för denna långivning, och det har därför sitt stora värde.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

Herr talman! = Kreditrestriktioner medför alltid negativa effekter, och det är dem vi upplever i dag. Det vore naturligtvis skönt om riksdagen genom olika åtgärder kunde upphäva verkningarna av kreditpolitiken, men då skulle man naturligtvis inte heller uppnå syftet med denna politik. Hela kreditmarknaden och inte bara de små företagen berörs naturligtvis av restriktionerna. Jag tar för givet att man anser att tryggheten för de anställda i de stora företagen är lika viktig som tryggheten för de anställda i små och medelstora företag. Man kan naturligtvis göra gällande att en ökning med 10 miljoner kronor inte är så mycket. Men det innebär dock en ökning med 50 procent av det belopp som anslagits i årets budget. Det belopp som yrkas i motion I:465 innebär en ökning med 75 procent. I den motion som ligger till grund för yrkandet i reservationen sägs, att en ökning med 15 miljoner kronor i och för sig är realistisk men att man med hänsyn till kreditläget vill förorda en viss restriktivitet. även reser vanterna är alltså fullt på det klara med problematiken. Kreditsvårigheterna kan inte lösas med en generell ökning av detta anslag. Det gäller väl i stället för företagareföreningarna att prioritera de mest angelägna behoven inom nu gällande ram. Jag erkänner villigt att kreditpolitiken i dag är en besk medicin, men vi måste ta denna för att bota eller förebygga sjukdomar som skulle vara ännu värre för samhället. Med dessa ord, herr talman, ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I proposition nr 171 för 1969 föreslås avsevärt reviderade bestämmelser beträffande landshypoteksinstitutionen men dessutom även vissa förändringar i bestämmelser rörande stadshypoteken om vilka en ny förordning antogs så sent som hösten 1968. Grundläggande för förslagen har varit en promemoria från Sveriges allmänna hypoteksbank samt en promemoria från en av finansministern tillkallad utredningsman. Båda dessa promemorior har varit föremål för omfattande remissbehandling, och skillnader i uppfattning har på en del punkter kommit till uttryck. Sålunda har hypoteksbankens förslag beträffande bl.a. belåningsprojekt, värderingsprinciper och lånegränser för landshypoteksinstitutionen i huvudsak godtagits av departementschefen, medan däremot kraven på fondtäckning för skulder har skärpts i förhållande till vad banken förordat. I propositionen föreslås en höjning av lånegränsen för jordbruksegendom och dess belåningsvärden från 60 procent till 75 procent och vidare föreslås en liberalisering av bestämmelserna om vilka fastigheter som får belånas av landshypoteksföreningar. Dessutom föreslås att belåningsvärdet alltid skall fastställas av föreningen själv utan den begränsning som för närvarande gäller, d.v.s. att värderingen i vissa fall skall anknytas till gällande taxeringsvärde. Utskottet har vid sin behandling av propositionen varit i stort sett helt enigt med departementschefen och endast på två punkter redovisat delade meningar inom utskottet. Dessa skiljaktigheter är föranledda av de likalydande motionerna I: 815 av herr Hermansson m.fl. och II:945 av herr Eliasson i Sundborn m.fl. Motionärerna betecknar det som orimligt att fondtäckningskravet också skall omfatta den del av föreningons skulder som motsvarar lån utlämnade mot statlig kreditgaranti. Som närmare utvecklats i propositionen är de föreslagna fondrelationskraven baserade på en samlad avvägning av om ändring av dessa bestämmelser synes de kreditrisker som föreningen löper. Vid remissbehandlingen av hypoteksbankens PM har bl a. bankinspektionen ansett att fondrelationskraven borde sättas högre än enligt bankens förslag med vilket motionärernas i huvudsak överensstämmer. Givetvis är det möjligt att alternativt utforma fondrelationskraven så, att garantilånen icke medför täckningsskyldighet, men i så fall bör kravet ökas beträffande den övriga långivningen. Någon anledning till en sådan ändring synes icke föreligga så länge garantilånen svarar för en rimlig del av föreningarnas långivning. Bestämmelserna om dröjsmålsränta, som av motionärerna kritiserats, har om landshypoteksinstitutionen. Frågan utan förändring överförts till lagförslaget från den nu gällande förordningen icke i något skede ha varit aktuell vare sig på utredningsstadiet eller under remisstiden. Utskottet anser inte att motionärerna anfört tillräckligt starka skäl för att den nuvarande ordningen med en i författning angiven, fast dröjsmålsränta till hypoteksbanken bör överges och är inte heller berett förorda en höjning av den föreskrivna räntesatsen. Jag ber, herr talman, att få yrka bi igenom erfarenhet skulle vinnas om denna låneform.

Herr talman! Jag har en känsla av att en åtminstone delvis något oroad kammare förväntar sig att vi skall fatta oss mycket kort. Annars är detta en mycket viktig fråga — den om inrättandet av värdefasta låneformer för småsparare. Vi har inom folkpartiet framfört denna tanke vid flera olika tillfällen, och jag har den uppfattningen att en form av mindre, värdefasta lån skulle vara av mycket stor betydelse när det gäller småspararnas möjligheter att verkligen få valuta för sina ansträngningar att hjälpa till med att spara pengar. Vi har i detta sammanhang kunnat anknyta till den utredning som avlämnade sitt betänkande år 1963, nämligen värdesäkringskommittén som föreslog att försök skulle göras med inrättande av sådana värdefasta låneformer som här har föreslagits. Jag vill särskilt understryka att bland remissinstanserna fanns åtskilliga som var positiva till förslag av denna innebörd, nämligen Kooperativa förbundet, Landsorganisationen, Svensska försäkringsbolagens riksförbund och försäkringsinspektionen. Några försök med sådana värdefasta lån har emellertid inte förekommit här i Sverige. Utskottet erinrar om att för= sök har gjorts med lån i mindre valörer" som har kunnat tillförsäkra innehavaren så pass hög ränta som ända upp till 8 procent. Jag vill gentemot detta framhålla att det inte är mer än ett par år sedan som liknande lån utgavs med en räntesats av 7 procent, som då ansågs vara en mycket hög ränta. Detta är ett tydligt exempel på att det kan finnas anledning att efter bara en kort tid ändra lånevärdet. Riksgäldskontoret har också dragit vissa konsekvenser härav, men några direkta värdefasta låneformer har aldrig prövats. Däremot finns det goda erfarenheter av sådana låneformer från andra håll. När utskottet talar om att erfarenheterna i Finland skulle ha varit negativa, vill jag hänvisa till den mycket utförliga redogörelse som lämnades under motsvarande debatt här i riksdagen förra året. Av denna framgick att uppgörelsen i samband med borttagandet av dessa värdefasta låneformer i Finland anknöts till en hel paketlösning, som gällde löner, jordbrukspriser, låneindexbindningar och allt möjligt sådant. Det lär därför inte vara möjligt att påvisa att erfarenheterna i Finland var så negativa, att man av den anledningen bör undandra sig att här i Sverige göra ett försök med denna form av värdefasta lån. Herr talman! Jag skall begränsa mig till att med det anförda yrka bifall till den reservation som vi anfört i ärendet.

Herr talman! Som utskottsmajoriteten framhåller i det utlåtande som här föreligger är förslaget om ett värdefast obligationslån inte någon ny fråga. Vi har behandlat liknande motioner ända sedan 1966. Därför anser jag det för min del vara obehövligt att nu ta upp en längre debatt, särskilt som det i årets motioner icke framkommit några nya argument. Det är dock nödvändigt att även i år understryka att införandet av värdesäk Ta lån kan åstadkomma svårigheter för både kreditmarknaden och den ekonomiska politiken. även om jag erkänner att det ur småspararnas synpunkt kan vara en fördel med en värdesäker placering, är jag icke övertygad om att motionärernas uppslag är riktiga. I detta sammanhang vill jag erinra om de sparobligationer i små valörer som riksgäldskontoret under senare år utgivit och som i genomsnitt ger en förräntning på 8 procent. Eftersom det är riksgäldskontoret som bör göra bedömningen, anser jag det vara deras sak att gå vidare på den inslagna vägen. Det kan i sammanhanget förtjäna nämnas att KF har prövat en liknande form för stimulans av sparandet. Här finns således plats även för enskilda initiativ. Vad jag emellertid anser väsentligt att nämna, och som också utskottet har understrukit, är erfarenheterna från Finland. Herr Löfgren var inne på det ämnet alldeles nyss. Där tillämpade man några år en form av indexreglerade insättningar på sparkonto. En del av dessa var 100-procentigt skyddade, andra var bara till hälften skyddade mot penningvärdeförsämringen. Men denna indexreglering slopades i början av år 1968. Jag tycker att vi bör ta fasta på de erfarenheter man gjort i Finland på detta område, nämligen att indexbindningen var mycket svår att förena med en effektiv stabiliseringspolitik. Vi är väl överens om att en effektiv stabiliseringspolitik gagnar alla, och därför finns det enligt utskottsmajoritetens mening inga skäl att tillmötesgå vare sig motionärerna eller reservanterna.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
Herr talman! Som jag förutsatte sökte herr Fridolfsson i Rödeby bemöta en del saker trots att jag redan i förväg hade tagit bort effekten av vad han skulle säga. Vidare finner jag anledning att ånyo påminna om det s.k. Liinamaa-avtalet i Finland. Det är felaktigt att säga att avtalet i första hand innebar ett borttagande av de värdefasta lånen. Det var fråga om en stor paketlösning i samband med devalveringskrisen i Finland, och man tog visserligen bort indexberäkningen på lånen men detsamma gällde även löner, jordbrukspriser och mycket annat. Jag tycker därför det är oriktigt att säga att erfarenheterna ur denna synpunkt har varit negativa. Jag vill också påminna om att det var redan 1963 som värdesäkringskommittén lade fram förslaget om att vi borde pröva frågan om värdefasta obligalionslån. Det har också framförts instämmanden och tillstyrkanden från många instanser av mycket stor tyngd. Det vore en svaghet om inte ett så värdefullt sparmedel som det föreslagna obligationslånet kunde prövas i ett land som Sverige. Jag yrkar fortfarande bifall till reservationen.
Herr talman! Vid denna sena timme är det kanske inte anledning att dra upp någon större debatt om den utomordentligt viktiga fråga det här gäller. Jag skall därför tillåta mig att bara framföra en enda synpunkt. Vi talar här mycket och med all rätt om vad som kan göras för att förbättra låginkomstgruppernas situation. Det finns låginkomsttagare som trots att de inte har något överflöd ändå presterar ett sparande. En stor del av deras besparingar sjunker årligen i värde på grund av inflation. Att såsom herr Fridolfsson i Rödeby gjorde säga att det inte finns någon som helst anledning att följa den av reservanterna förordade linjen innebär att man på ett ganska cyniskt sätt ser bort från den stora sociala orättvisa som dessa betydande grupper i vårt land härigenom utsätts för. Dessa grupper bidrar trots sina låga inkomster till kapitalbildningen genom ett sparande i syfte att på ett välbehövligt sätt öka sin trygghet. Detta är som sagt en mycket stor och viktig fråga, och det förslag som nu framläggs berör endast en del därav. Jag anser emellertid, herr talman, att riksdagen bör få tillfälle att återkomma till en mer ingående debatt om saken, och tills vidare nöjer jag mig med att liksom herr Löfgren yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Parkeringsfrågan har avgörande betydelse för de handikappade bilisternas förutsättningar att fungera i samhället. Lättnader i parkeringsregleringen uppvisar för närvarande betydande skillnader, beroende på vilken hemort den handikappade har. Han eller hon är hänvisad till att konkurrera med övriga bilägare för att finna parkeringsplats för sitt fordon. En dylik ordning försvårar självfallet samhällets arbetsvårdande ansträngningar och den handikappades strävan till normalisering. De handikappades riksförbund angav i sitt yttrande avseende Parkeringskommitténs betänkande SOU 1968:18 de problem den handikappade bilägaren dagligen konfronteras med, samtidigt som man lämnade förslag till åtgärder i mening att eliminera de hinder som de facto föreligger. Bland handikappade bilister anses snara åtgärder vara påkallade. Med hänvisning till det anförda hemställer jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för civildepartementet få ställa följande fråga: Har statsrådet för avsikt att för riksdagen framlägga förslag till lösning av handikappade bilisters parkeringsfrågor?

Herr talman! Herr Hedin har frågat statsministern vilka garantier regeringen avser — till följd av avkall på svenska krav om bestämmelser för fisket inom Nordek — att ge det svenska yrkesfisket för att näringen i framtiden skall ges förutsättningar att bestå med rimliga inkomstmöjligheter. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. För att tillgodose det svenska fiskets intressen finns i förslaget till Nordektraktat särskilda övergångsbestämmelser som gäller i fem år. Som jag redan ut lovat bl.a. i samband med överläggningar med representanter för de svenska fiskarorganisationerna kommer regeringen att använda Öövergångstiden till att pröva frågan om vilka åtgärder som eventuellt kan erfordras för att tillförsäkra de svenska fiskarna rimliga inkomstmöjligheter.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
Den svenska regeringen har tvingats att gå med på att göra avkall från en hel del av de bestämmelser som vi önskade få med i Nordek för fiskets del. Visserligen har vi fått övergångsbestämmelser för fem år, men sedan är det slut. Enligt de krav vi hade tidigare skulle man efter fem år ompröva hur bestämmelserna hade verkat och se om man då kunde eller inte kunde ta bort bestämmelserna. Det var det första. För det andra har vi inte lyckats få norrmännen att gå med på fri omlastning och transitering av fisk. För det tredje — det kan synas vara en mindre sak, men för ostkustens fiskare är den rätt väsentlig — har jag till min förvåning sett att överenskommelserna mellan Sverige och Finland om importskyddssystem för strömming också skall iörsvinna efter fem år. Den saken har mig veterligt inte diskuterats tidigare. Jag vill ställa den direkta frågan till jordbruksministern vad anledningen är till att det har tagis bort nu. Det har tidigare inte ens ifrågasatts av någon. Jordbruksministern säger i svaret att regeringen kommer att >använda övergångstiden till att pröva frågan om vilka åtgärder som eventuellt kan erfordras för att tillförsäkra de svenska fiskarna rimliga inkomstmöjligheter>. Det tycker jag är ett mycket vagt löfte till yrkesfiskarna, inte minst i anledning av ordet »eventueilt>. Det är uppenbart att om det svenska yrkesfisket efter denna Öövergångstid skall ha någon möjlighet att hävda sig, så måste det väsentliga åtgärder till under övergångstiden för att ge yrkesfiskarna rimliga villkor för framtiden. I Norge har fiskarna ett högst betydande stöd i sin näring, och om vi skall få möjligheter att konkurrera på lika villkor är det nödvändigt att vi får någorlunda lika förmåner för det svenska fisket. Det gäller direkta subventioner, skattefrågor och lånefrågor. Nu får regeringen mycket snart tillfälle att visa vilka stödåtgärder regeringen vill ge till fisket när det gäller långivningen.

Herr talman! Det är ju helt normalt att statsministern överlämnar frågor till fackministrarna, när frågorna rör deras ämnesområden, och jag ser inget egendomligt i att han inte kommer hit och svarar på enkla frågor som hör till mitt departement. När jag svarar, sker det också på regeringens vägnar, inte på mina egna. Regeringen står bakom svaren. Jag måste säga att herr Hedin inte tycks ha stor tilltro till det svenska fisket. Herr Hedin sade att han för en tid sedan uttalade stora farhågor för fisket i samband med Nordekförhandlingarna. Han sade nu att dessa farhågor var berättigade, eftersom regeringen i mycket gjort avkall på de ursprungliga kraven, men detta är ju en fullständigt felaktig bild av verkligheten. Det gällde först — och jag är, herr talman, ledsen att behöva tala lite mera ingående än man borde vid en enkel fråga — spörsmålet om en gemensam Pprisstabiliseringsordning. På sikt tror vi på den ordningen här i Sverige, eftersom vi litar på att det svenska fisket skall kunna hävda sig inte bara mot det danska fisket, som inte alls får några subventioner, utan även mot det norska. Vi har emellertid sagt oss att det måste finnas en säkerhetsventil, vi måste under en övergångstid ha möjlighet att själva fastställa priserna. Ursprungligen hade vi tänkt oss att man efter fem år skulle undersöka om prisstabiliseringssystemet då möjliggjorde ett upphörande av övergångsanordningarna. Det var emellertid helt orimligt att Sverige på en punkt skulle vidhålla eviga suspensioner, och därför tog jag tidigt upp diskussioner med fiskarnas organisationer, vid vilka jag vill minnas att även herr Hedin deltog. Jag sade att de måste förstå att vi måste bestämma oss beträffande övergångstidens längd. Om det förknippas med ett bestämt löfte till fiskarna att få den kompensation, ersättning eller gottgörelse som då kan erfordras finns det väl ingenting att invända. På den punkten gav ju fiskarna klarsignal, därför att de insåg att vi inte kan begära eviga suspensioner. Herr Hedin sade att det är för vagt att säga vad som »eventuellt> kan erfordras. Det har ingenting med löftet att göra, ty löftet är inte eventuellt. Frågan är om vi efter fem år befinner oss i en sådan situation att fisket inte kan hävda sig mot det danska och norska. I så fall skall hjälp utgå. Så >eventuellt> har ingenting med regeringens löfte att göra. Den andra sak som diskuterades var att norrmännen inte ville avstå från bestämmelsen om förbud mot fri omlastning och transitering i Norge. Vi hade ursprungligen gått med på att norrmännen skulle få direktlanda. De svenska fiskarna sade att om vi inte kan få norrmännen att acceptera omlastning och transitering måste löftet om direktlandningar tas tillbaka, och det är just vad som har skett. Kravet på direktlandning kom från Norge, men vi har sagt nej till det tills de accepterar fri omlastning och transitering. Är man objektiv kan man alltså inte beträffande dessa punkter tala om något som helst avkall från den svenska regeringens sida. I fråga om strömmingen var det finländarna som ursprungligen ville att strömmingen skulle stå utanför prisstabiliseringsordningen. Då sade vi all right och anslöt oss till finländarnas ståndpunkt. De gav emellertid upp och sade att de ville ha kvar importskyddssystemet i fem år. Därefter skulle även strömmingen tas med i prisstabliseringssystemet. Vi följde alltså finländarna att för strömmingen skulle gälla samma sak som för all annan fisk. Det finns ett importskydd under fem år och under des sa år skall vi se vad som behöver göras för att skydda även strömmingsfiskarna. Herr talman! Jag vill alltså slå fast att det är felaktigt att säga att vi inte har bevakat fiskarnas intressen under Nordekförhandlingarna. Ett sådant påstående är helt felaktigt.
Herr talman! Jag har självfallet ingenting emot att jag har fått svaret av jordbruksministern. Vad beträffar min tilltro till det svenska fisket förmodar jag att jordbruksministern liksom jag har observerat det läge fisket i dag befinner sig i enligt den senaste redogörelsen i fiskprisutredningens betänkande. För ostkustens del är det verkligen skrämmande siffror som redovisas: medianinkomsten för fiskare ligger på 10757 kr. inklusive andra inkomster vid sidan om fisket. Detta gällde 1967, och det finns ingen anledning att tro att det har blivit bättre under 1968 och 1969. Jordbruksministern är naturligtvis också medveten om att importen från andra länder har ökat år från år och att vi det senaste år som redovisas — 1968 — hade ett importöverskott på inte mindre än 155 miljoner kronor. Det är en situation som i hög grad borde oroa regeringen, inte bara för fiskets del utan över huvud taget med tanke på vår utrikeshandel. När det gäller vad som har kunnat åstadkommas har fiskets företrädare ingalunda givit klarsignal till att skyddet efter fem år skulle slopas. Vi har av jordbruksministern och hans medhjälpare — och det är jag tacksam för — fått reda på hur förhandlingarna har gått, och vi har framfört våra farhågor och motargument, men någon klarsignal från fiskets sida har såvitt jag kan förstå inte givits vid dessa tillfällen. Vad avser strömmingshandeln mellan Finland och Sverige beklagar jag att importskyddet tas bort, ty på ostkusten har vi ansett det som ett gott stöd att ha den ordning som för närvarande gäller.
Herr talman! Med anledning av det senaste herr Hedin sade vill jag påpeka att det importskydd som i dag gäller för strömmingen — vilken är ostkustfiskarnas väsentliga inkomstkälla — kommer att finnas kvar under fem år efter det att Nordek har trätt i kraft. Under dessa fem år bör vi väl ändå kunna konstruera ett system som ger fiskarna ett lika gott stöd som importskyddet utgör. Jag tror — och vet — att det är möjligt. Jag vill uttala mitt beklagande av att herr Hedin inte var närvarande senaste gången fiskarnas organisationer var hos mig och diskuterade denna fråga. Då sade jag bestämt ifrån, att det måste stå klart att vi inte kan låta Nordek stranda på att vi inte vill införa en tidsbegränsning för övergångsanordningen. Men när den upphör skall vi tillsammans ha utarbetat ett system som ger fiskarna ett effektivt skydd. Tror man mig inte på dessa ord, är det ingen idé att ställa frågor till mig.
Herr talman! Jag beklagar att jag inte hade tillfälle att vara med den senaste gången. Enligt de informationer jag har fått blev fiskarnas representanter visserligen orienterade om läget, men de gav ingalunda klarsignal till de förslag som då förelåg. Till sist vill jag ändå tacka jordbruksministern för de löften som har givits här. Jag vet att motsvarande sades vid överläggningarna i departementet, och det är klart att det är värdefullt att det sägs också här i kammaren och förs till protokollet. Jag tror att fiskarna är glada över att på det sättet få offentliggjort regeringens löfte om att göra vad som göras kan för att få en rimlig ordning, så att de kan konkurrera på lika villkor i framtiden.

Herr talman! Herr Lothigius har frågat mig, om jag kan lämna en fullständig redogörelse för det motiv som föreligger att utestänga värnpliktiga officerare och värnpliktiga underofficerare från full medverkan i värnpliktsriksdagarna. Överbefälhavaren har i uppdrag att årligen anordna en konferens för värnpliktiga. Genom konferensen bereds de värnpliktiga tillfälle att framföra förslag angående de värnpliktigas villkor och förhållanden. Deltagandet i konferensen har begränsats till att avse värnpliktiga under grundutbildning. Denna begränsning förefaller mig naturlig. Det skulle möta mycket stora svårigheter att anordna val m.m. av ombud vilka skulle representera de värnpliktiga som tidigare har fullgjort grundutbildning.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga; naturligtvis kan jag inte vara särskilt nöjd med det. För fyra—fem år sedan tog SSU ett gott initiativ varigenom värnpliktsriksdagarna skapades. Då inbjöds också de värnpliktiga officerarna och underofficerarna att delta. De sade naturligtvis att de ansåg att en sådan verksamhet borde vara opolitisk och tackade därför nej till inbjudan. När sedan Kungl. Maj:t uppdrog åt ÖB att ordna regin för värnpliktsriksdagarna är det naturligt att de värnpliktiga underofficerarna och officerarna förklarade sig beredda att medverka. Statsrådet säger i svaret att deltagandet gäller värnpliktiga under grundutbildning. Varför skulle inte värnpliktiga underofficerare och officerare kunna vara med och debattera militära grundutbildningsfrågor? Det är dock frågor som nära berör dem. På värnpliktsriksdagarna debatteras målsättningar, arbetsformer och utbildningsfrågor. Även om det bland de cirka 700 motioner som lämnats in finns en mängd som är ganska egenartade tas dock även frågor upp som har beröring med de värnpliktiga officerarna och underofficerarna och som de kan vara intresserade av att diskutera. Att utestänga denna grupp är att diskriminera den. Dessa officerare har dock börjat i grundutbildningen. Från regeringens sida sägs ofta att det är angeläget att skapa en samarbetsform mellan olika arbetskategorier av människor. Detta torde vara en lämplig form för att göra det. Att anordna val av ombud borde inte möta någon svårighet. De olika organisationerna kan säkerligen finna en form för att genomföra sådana val. Jag hoppas därför att försvarsministern är vänlig och överväger denna fråga och tar initiativ till en ändring.
Herr talman! Jag tror att herr Lothigius något har missförstått mitt svar. Jag säger där att det bara är värnpliktiga som fullgör sin grundutbildning som deltar i val och är representerade vid värnpliktsriksdagarna. Bland dessa finns massor som utbildas till värnpliktiga officerare och underofficerare. Det är emellertid bara rekryterna som väljer ombud. Däremot är två organisatio

Herr talman! Jag kanske uttryckte mig litet oklart, men jag missförstod inte svaret, det syns i mitt svar. Jag förstår precis hur det ligger till. Däremot kan jag inte förstå att den kategori som jag har nämnt inte kan få delta i diskussionerna. Jag tror att det skulle vara mycket betydelsefullt om deras synpunkter också fick komma fram i den debatt som förs. Det vore säkerligen berikande för alla parter om värnpliktiga officerare och underofficerare genom diskussioner fick tillfälle att lära känna de värnpliktigas uppfattningar i olika frågor. Med de erfarenheter de har kan de säkerligen tillföra debatten värdefulla synpunkter.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig om bestämmelsen i tjänstereglemente för krigsmakten kapitel 5 moment 12, att kvinnlig personal får befälsrätt endast över kvinnlig personal, är mogen för översyn. Jag vill först erinra om att någon inskränkning i befälsrätten inte finns för den som är chef eller ställföreträdare. Placeras således en kvinna som chef för enhet inom krigsmakten har hon också oinskränkt rätt och skyldighet att utöva befäl över underlydande krigsmän. Samma sak gäller om hon som ställföreträdare i chefens frånvaro har befälet. Den ifrågasatta bestämmelsen hänför sig till de fall, då befälet i chefens från varo inte kan avlämnas till — eller tas av — ställföreträdaren. Då föreskrivs vissa inskränkningar inte bara för kvinnlig utan även för exempelvis manlig civilmilitär personal. Tillfällen då nämnda bestämmelse tillämpas uppstår självfallet främst under strid. Det är därvid angeläget att den personal som utbildats för att föra befäl i stridssituationer tar befäl före sådana som inte utbildats härtill. En översyn av bestämmelsen blir aktuell först i samband med en ändring av uppgifterna i krigsorganisationen för kvinnlig personal och den utbildning som krävs för dessa.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Också jag har förstått ifrågavarande bestämmelse så, att det när det gäller den som är chef och hans ställföreträdare inte finns några formella inskränkningar i rätten för en kvinna att utöva chefskap. Det skulle betyda att exempelvis en kvinnlig landshövding, om vi i en framtid skulle få en kvinnlig sådan i vårt land, i likhet med andra landshövdingar skulle kunna tjänstgöra som civilbefälhavare. Men om hon överlämnar befälet till någon annan, gäller plötsligt den inskränkningen att en kvinna inte får tjänstgöra på befälsnivå. Jag tycker att det är ologiskt att man accepterar en kvinna som chef för hela organisationen men inte en kvinnlig chef på en lägre nivå. Jag förstår inte riktigt varför denna inskränkning är nödvändig. Vidare säger statsrådet att dessa inskränkningar visst inte bara gäller kvinnor utan att det också finns en inskränkning beträffande civilmilitär personal. Ja, herr statsrådet vet lika väl som jag vad denna inskränkning avser. I tjänstereglementet har uppräknats inskränkningar som avser olika funktioner, nämligen att musikpersonal får befälsrätt endast över musikpersonal, att hemvärnspersonal får befälsrätt endast över hemvärnspersonal o.s.v. Beträffande manlig civilmilitär personal gäller att »manlig civilmilitär personal får befälsrätt över annan personal endast inom ramen för de uppgifter som ålagts civilmilitär personal>. Anledningen till att man satt in ordet »manlig» i detta sammanhang är väl att man vill förhindra den olyckan att en kvinnlig civilmilitär skulle kunna överta befälet. Jag kan inte finna någon annan förklaring. Varför skulle inte t.ex. en kvinnlig musikdirektör kunna få föra befäl över musikpersonal? Jag kan inte inse att detta har något samband med förhållandena under strid — men det beror kanske på att jag vet för litet om försvaret. Jag menar helt enkelt, herr talman, att det förefaller som om detta vore en kvarleva från en gången tid. Jag anser att bestämmelsen trots allt bör överses och att man bör utgå från de verkliga funktionerna och kvalifikationerna för dessa, inte efter könet, eftersom den indelningsgrunden är förlegad. Jag hade nog trott att försvarsministern med hänsyn till de tilläggsdirektiv som han givit 1966 års värnpliktskommitté och som innebär en beställning av erforderlig militärutbildning åt de kvinnor, vilka vill skaffa sig kompetens för anställning som befäl, åtminstone borde ha kunnat anse att kommittén kunde överse denna och kanske även andra bestämmelser som kunde moderniseras.
Herr talman! Jag känner inte ett enda praktiskt fall där detta är tillämpligt, och jag har aldrig hört talas om att något behov skulle ha funnits. Det är en helt teoretisk fråga. Jag kan på den sist ställda frågan sva ra, att det nu pågår två utredningar där frågan om kvinnans användning inom det militära försvaret utreds. Jag föreställer mig att man därvid kommer att finna att kvinnor i mycket större utsträckning än nu kan användas på relativt kvalificerade befattningar i försvaret. När resultatet av dessa utredningar framlagts uppstår, såsom jag framhållit i mitt svar, den situationen att man kan få överväga en ändring av ifrågavarande bestämmelse, som ju inte bara gäller fredsförhållanden utan också under krig, eftersom TjRK i allra högsta grad är avsett också för sådana förhållanden. Bestämmelsen avser faktiskt i första hand stridssituationer. När chefen och ställföreträdande chefen är borta — sådant händer som bekant under krig — vem skall då överta befälet av dem som har rätt att göra det, kvinna eller man? Jo, det skall den göra som är stridsutbildad, och vi har inga kvinnor här i Sverige som är det. Det måste då bli en aktiv officer, underofficer eller något underbefäl. Det är principen i detta fall. Men i den mån vi får stridsutbildade kvinnor kan denna bestämmelse inte längre gälla. Då är den oriktig. Men vi har inga sådana kvinnor nu.
Herr talman! Denna fråga har gudskelov inte ställts på sin spets, eftersom bestämmelserna är avsedda att gälla i krigssituationer eller i speciella fall, som vi inte har haft på mycket länge här i landet, vilket vi ju är enbart glada för. Som konklusion vill jag emellertid säga att om man menar — och det menar säkerligen försvarsministern också — att försvaret är en hela folkets angelägenhet, en angelägenhet för både män och kvinnor, så är det angeläget att man inte konserverar sådana här gamla bestämmelser, som faktiskt gör ett smått löjligt intryck.

Herr talman! Fru Anér har frågat vilken nivå jag anser rimlig för arbetsmarknadsstyrelsens och socialstyrelsens ekonomiska stöd till flyktingar som beviljats asyl i Sverige. En nyanländ flykting inkvarteras vanligen i särskild förläggning, som arbetsmarknadsstyrelsen driver. Kostnaden för sådan inkvartering inkluderande kost och logi uppgick hösten 1968 i genomsnitt till 1050 kr. per månad för vuxen person och till halva beloppet för barn. I vissa fall, t.ex. av hälsoskäl, har inkvartering på hotell fått tillgripas. Jag är medveten om att betydande avvikelser från de genomsnittliga kostnaderna härvid har förekommit. Under inkvarteringstiden får vuxna flyktingar fickpengar med 6 kr. per dag under de första tio dagarna och därefter med 3 kr. per dag. För barn utgår 3 kr. per dag under de första tio dagarna samt därefter 1:50 kr. per dag. Om flyktingen fullgör vissa arbetsuppgifter inom förläggningen kan fickpenningen höjas till högst 10 kr. per dag. Vidare utgår ett bidrag om 2 kr. per undervisningsdag till vuxen flykting som regelbundet deltar i den vid förläggningen anordnade undervisningen i svenska språket och om svenska samhällsförhållanden. Bidrag utgår också till kläder och personlig hygien. Vid tillträde av arbetsanställning erhåller flykting förutom bidrag till eventuella resekostnader även ett startbidrag med 100 kr. till ensamstående och med 300 kr. till familj som hjälp att ordna eget hushåll. Räntefria startlån till uppehälle och hyra kan lämnas för en månad. För inköp av gångkläder och arbetskläder beviljas lån med högst 800 kr. respektive högst 400 kr. Startlån för anskaffande av bohag kan också beviljas ensamstående person med lägst 600 och högst 2 000 kr. och familj om två personer med 4 000 kr. Intill dess att sedvanligt barnbidrag börjar utgå kan länsarbetsnämnd utge bidrag motsvarande allmänna barnbidrag. Arbetsmarknadsstyrelsen svarar vidare i förekomande fall för kostnader för omskolning av flyktingar, varvid sedvanligt utbildningsbidrag utgår. För understöd till flyktingar som inte kan försörja sig svarar socialstyrelsen. Jag anser, att det ekonomiska stöd till flyktingar, som jag här redogjort för, är att betrakta såsom rimligt.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på min fråga. Det är givet att vi alla är stolta över att vårt land med rätta har rykte om sig för generositet mot flyktingar, inte minst mot politiska, en generositet som är minst lika stor som något annat lands. Vi är ju alla överens om att en flykting som tagits emot här skall behandlas efter ungefär samma normer som en svensk medborgare, som på motsvarande sätt kommit i behov av samhällshjälp och att han dessutom bör få den särskilda hjälp som han kan behöva för att kunna anpassa sig i ett nytt samhälle och inom ett nytt språkområde. Jag är därför glad att vi här har fått en översikt över de normer som brukar följas. Om det nu, som statsrådet antydde, är så att dessa normer inte alltid tilllämpas precis lika, utan att det kan förekomma varianter skulle det vara intressant att få en antydan om vad den sortens olikheter kan bero på. Ty vad som verkligen kunde bringa vårt samhälles hjälp åt flyktingar i vanrykte, vore om denna hjälp kunde misstänkas innebära skillnader beträffande flyktingar av olika slag, så att hjälpen på något sätt fördelas ojämnt, beroende på någon sorts normer och krav som inte har hemortsrätt i vårt samhälle. Jag hoppas att vi alltid kan lita på att när vi ökar villigheten att hjälpa flyktingar till en ny tillvaro i Sverige, ökningen inte faller nyckfullt och okontrollerat på enstaka fall, utan att våra sociala resurser sprids så rättvist som möjligt.
Herr talman! De avvikelser som kan ske från det normala kan naturligtvis ha skilda orsaker, och jag kan inte redogöra för dem alla. Rent erfarenhetsmässigt vet man att det i vissa fall kan vara fråga om sjukdom som gör att personer inte utan vidare kunnat placeras in i den miljö som man tänkt sig. I något fall kan myndigheterna ha haft anledning att hålla nära kontakt med vederbörande för att kunna klarlägga ett och annat förhållande, vilket kunnat ge anledning till avvikelser. Jag vill också framhålla att när det ibland i tidningspressen förekommer uppgifter beträffande sådana här frågor kan det kanske inte ha gällt endast en person utan fyra eller fem personer — vederbörande kan ha sin maka eller sina barn med sig. Det gör att man får lov att vara något kritisk vid granskning av tidningsuppgifterna, ty det är självklart att även familjemedlemmarna, vilket framgick av mitt svar, måste komma i åtanke.

mig, om jag avser att vidta sådan ändring i konkurslagstiftningen att den anställde får bättre förmånsrätt för sin lönefordran vid konkurs. Som ett led i det pågående arbetet på en revision av utsökningsoch konkursrätten avlämnade lagberedningen förra året ett delbetänkande med förslag till ny förmånsrättsordning. Förslaget har remissbehandlats och är nu föremål för övervägande inom justitiedepartementet. Därvid ägnas särskild uppmärksamhet åt frågan om lönefordringars ställning i konkurs. Men jag vill framhålla, att ett effektivt skydd för lönefordringar inte kan åstadkommas enbart genom reformer inom konkursrätten. Hur frågan bör lösas är jag inte beredd att nu uttala mig om.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Geijer för svaret. Eftersom statsrådet i sitt svar säger att frågan uppmärksammats i departementet och att vi kan förvänta att vi får en ändring i konkurslagen borde jag väl rätteligen vara nöjd. Det är klart att man känner sig djupt otillfredsställd med det förhållandet, att människor som arbetat i ett företag som gått i konkurs skall behöva vänta flera år på besked huruvida det blir några pengar över eller ej. Jag förstår att det är ett svårt problem att lösa detta, men man borde väl rimligtvis kunna tänka sig att ansvar även bör tas från branschorganisationens eller från företagets sida. Jag vet inte om man skulle kunna bilda någon fond som man centralt kan ta pengar ur i händelse av konkurs inom en viss bransch. Det är emellertid absolut rimligt och nödvändigt att de anställda får ett tillfredsställande skydd vid konkurs. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Vad herr Andersson i Örebro nu tog upp berör inte frågan om själva förmånsrätten i konkurs, d.v.s. i vilken ordning löntagare skall få ut sina tillgodohavanden i förhållande till andra konkursborgenärer. Herr Andersson kommer i stället in på den situationen att det kanske inte finns några tillgångar alls i konkursen och undrar hur man i så fall skall kunna tillgodose rimliga krav från de anställda. Detta problem handläggs emellertid för närvarande inom inrikesdepartementet, där inrikesministern överväger hur man i någon form skall kunna garantera de anställda att de skall få ut sina lönefordringar, även om det skulle saknas tillgångar i konkursen. Det är alltså inte en fråga som i och för sig gäller var i förmånsrättsordningen man står, utan den gäller om det finns några tillgångar i konkursen. Den saken är, som sagt, under utredning i inrikesdepartementet.
Herr talman! Anledningen till att jag tog upp detta problem var den sista meningen i statsrådets svar. Hur frågan bör lösas är naturligtvis någonting helt annat. Jag vet också att lönefordringar har en gynnsam placering i förmånsrättsordningen. Trots allt reducerar dock kungörelsekostnader och arvoden till förvaltare och rättsombudsmän inte sällan mycket kraftigt de tillgångar som finns över i en konkurs; i vissa fall blir det näppeligen mycket kvar. Jag ville därför bara framföra tanken att det skulle kunna inrättas någon form av fond, ur vilket det eventuellt kunde tas pengar.

Herr talman! Herr Börjesson har frågat mig, om jag vill lämna en redogörelse för min syn på nu gällande system för utseende av offentlig försvarare och den kritik detta system utsatts för. I statsverkspropositionen har jag angett riktlinjerna för en reform av rättshjälpen. Jag har därvid bl.a. anfört att rättshjälpen bör skötas av särskilda rättshjälpsbyråer, som bl.a. bör utse juridiskt biträde för den som erhållit rättshjälp. Jag har också anfört att det bör undersökas om inte även utseende av offentlig försvarare kan inordnas i det nya systemet. Inom departementet pågår för närvarande arbetet med en reform av rättshjälpen enligt de riktlinjer som har angetts i statsverkspropositionen. Frågan om huruvida det nuvarande systemet för förordnande av offentlig försvarare bör omprövas kommer alltså att tas upp i samband med rättshjälpsreformen.
Herr talman! Låt mig först tacka för det positiva svar jag har fått på min enkla fråga. Vad som givit mig anledning till att ta upp detta problem här i riksdagen är att det nu gällande systemet för utseende av offentlig försvarare har varit föremål för kritik, närmast med tanke på förhållandena i Stockholm. Sålunda har JO blivit uppmärksamgjord på de otillfredsställande förhållandena i detta sammanhang. I sin berättelse för år 1967 har JO anfört bl.a. följande: lertid vid handen, att fördelningen av försvarsuppdrag i Stockholmsområdet är påfallande ojämn, vilket ur flera synpunkter måste anses olämpligt. Exempel har icke saknats på fall, där advokater på grund av alltför många vidlyftiga uppdrag saknat möjlighet att inom rimlig tid infinna sig till huvudförhandling — — —. Jag kan även instämma i vad Advokatsamfundets styrelse anfört om spridningens betydelse för rättsskipningen — — — och för upprätthållandet av en yrkesskicklig advokatkår. Det är därför i hög grad önskvärt, att domstolarna verkar för en större och jämnare spridning av försvararuppdragen bland därtill villiga advokater i Stockholmsområdet. Även om invändningarna mot en automatiskt verkande turordning måste anses vägande synes det knappast möta några betänkligheter att kontrollera spridningen med ett lämpligt avprickningssystem.»> Enligt vad jag inhämtat från Sveriges advokatsamfund torde domstolarnas praxis i fråga om utseende av offentliga försvarare ej ha ändrats sedan JO uttalandet publicerades. Jag hälsar därför med tillfredsställelse det av justitieministern lämnade beskedet om att det nuvarande systemet för förordnande av offentliga försvarare kommer att omprövas i samband med rättshjälpsreformen. Därmed kan man förvänta ett mer tidsenligt och funktionellt försvararsystem som gagnar den enskildes rättssäkerhet.

Herr talman! Herr Rosqvist har frågat mig, om jag kan redogöra för de forskningsrön som framkommit och de åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas från statsmakternas sida beträffande miljöförstöring och hälsorisker på grund av utsläpp i luft och vatten vid industriell hantering av kadmium. Undersökningar avsedda att belysa kadmiumproblemet ur olika aspekter pågår vid ett flertal forskningsinstitutioner. Dessa undersökningar bekostas av statliga medel genom naturvårdsverkets forskningsnämnd. Undersökningarna visar att det förekommer förhöjda nivåer av kadmium i vatten och luft i närheten av industrier där kadmium används. Hittills har man inte funnit belägg för att dessa förhöjda nivåer medför skadliga effekter för människor. En noggrann undersökning av just denna fråga kommer emellertid att ske vid Karolinska institutet. Genom naturvårdsverkets försorg pågår en kartläggning av de nuvarande utsläppen av kadmium. Vidare pågår undersökningar i syfte att få fram metoder för att minska utsläppen. På vissa håll har sådana begränsningar för övrigt redan genomförts. Naturvårdsverket har sin uppmärksamhet riktad på kadmiumproblemet. I den mån särskilda åtgärder visar sig nödvändiga kan ingripande ske med stöd av miljöskyddslagen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Hanteringen med kadmium ökar i Sverige inom anrikningsverk och kemisk industri. Det finns industrier i vårt land inom vilka kadmium har använts under mer än ett halvt sekel. Inom en industri som använder kadmium konstaterades för ett trettiotal år sedan att de arbetare som kom i beröring med kadmium hade hög sjukfrekvens. Efter påpekande till statens institut för folkhälsan gjordes en undersökning på den yrkeshygieniska avdelningen och man kunde konstatera att en speciell form av äggvita i urinen och av lungemfysem förekom hos ett antal av dem som varit i beröring med kadmium under längre tid. Efter en medicinsk avhandling om kadmiumskadorna erkändes dessa som yrkesskador. Det finns, har man konstaterat, möjligheter att i mycket hög grad eliminera riskerna inom industrin, och det är att hoppas att all kontroll som står att få utnyttjas härför. För närvarande synes det emellertid trots den teknik som finns omöjligt att helt undgå utsläpp av kadmium i luft och vatten. Vi får därför bara hoppas att tekniken ytterligare förbättras; undersökningar för att få fram metoder i detta syfte pågår också enligt statsrådet. Hittills har man alltså inte fått belägg för att förhöjda nivåer av föroreningar i luft och vatten har medfört skadliga effekter för människor. Forskningen på detta område bör emellertid intensifieras, och detta sker tydligen också enligt det svar som jag har fått i dag. Uppmärksamheten är således riktad på problemet, och jag hoppas att den ytterligare kommer att skärpas.

Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har frågat om jag anser att tillräckliga åtgärder vidtagits för att hindra päronpesten att komma in i landet. Som svar på frågan vill jag först er inra om att det sedan år 1959 är förbjudet att hit införa växter eller växtdelar behäftade med päronpest. Sedan päronpest konstaterats i Danmark 1968 har ytterligare åtgärder vidtagits. Statens växtskyddsanstalt skall vidta bekämpningsåtgärder om angrepp av päronpest inträffar eller befaras ha inträffat i Sverige. Under hösten 1969 har päronodlingar och hagtornsbestånd på mera utsatta lägen vid Skånes västkust genomgåtts av anstaltens inspektionsavdelning. Genom flygblad och artiklar i fackoch dagspress har odlares och allmänhetens uppmärksamhet riktats på sjukdomen och en appell utsänts om medverkan i övervakningen. Berörda myndigheter följer situationen med uppmärksamhet. Vidare är var och en som har anledning att anta att päronpest angripit växt på mark som han äger eller brukar skyldig att ofördröjligen anmäla detta till växtskyddsanstalten eller lantbruksnämnden. Dessutom har importförbudet vidgats till att omfatta värdväxter för päronpest, d.v.s. växter som kan vara bärare av skadegöraren, från varje land som inte kan anses vara fritt från denna. Jag anser därför att de åtgärder vidtagits som rimligen kan göras för att förhindra päronpesten att komma in till vårt land.
Herr talman! Jag ber först att få framföra ett tack till jordbruksministern för att han besvarat min fråga. Jag vill även tacka för det svar jag fått. Det innehåller enligt min uppfattning mycket som är positivt. Jordbruksministern redogör för vad som gjorts för att försöka hindra päronpesten att komma till Sverige. Anledningen till att jag tog upp denna fråga är dels att jag tillhör yrkesgruppen fruktodlare, dels att mina kolleger uttalat mycket stora farhågor inför risken att päronpesten skall sprida sig till oss. Första gången förekomst av päronpest konstaterades var som bekant på norra Falster i Danmark på hösten 1968. Det gällde då endast åtta fall. Ett år senare uppträdde över femtiotalet fall. Päronpesten har sedan spritt sig från norra Falster till det övriga Danmark, och vi är därför mycket bekymrade inför frågan hur vi skall kunna hålla den utanför vårt land. Vi vet alltför väl att spridningsvägarna inte bara går direkt via päronträden utan även via en rad värdväxter, t.ex. eldtorn, cottoneaster och många andra, som mycket lätt för sjukdomen vidare. Vi skall också komma ihåg ytterligare en sak. Vi har ännu de svenska plantskolorna fria från denna sjukdom och jag hoppas verkligen att jag skall slippa få se våra svenska plantskolor förstörda av den. Därför är jag mycket tacksam för jordbruksministerns uttalande att man har uppmärksamheten riktad på detta och skall göra vad som kan göras för att förhindra en spridning. Jordbruksministern vet lika väl som jag att vi fruktodlare vidtagit mycket kraftiga åtgärder, som kostat miljontals kronor, för att klara vår verksamhet. Vi har byggt stora packerier och infört ordentliga sorteringsbestämmelser för att kunna gagna konsumenterna i vårt land. Alla dessa pengar har vi emellertid inte fått för våra vackra ögons skull, utan de har fått lånas upp. Som alla förstår måste dessa medel förräntas och amorteras. Under sådana förhållanden är det fullt förklarligt att vi blev verkligt oroliga, när vi fick höra talas om detta hot mot oss. När jag dessutom senare läste i en dansk tidskrift att vi kanske måste lära oss att leva med ildsoten, som sjukdomen kallas i Danmark, hoppades jag verkligen att vi skulle slippa att någon gång uppleva detta. Att leva med ildsoten tror jag nämligen inte är möjligt för någon fruktodlare. Däremot vet jag med bestämdhet att en odling som drabbas av den praktiskt taget är tillspillogiven. Det finns i dag inget effektivt botemedel mot päronpesten. Det är bara att konstatera att trädet undan för undan dör bort. De första fallen i Danmark bekämpades på det sättet att man röjde odlingarna och brände upp alla rester av dem. Vem som helst kan föreställa sig att den som skaffat sig en plantage på kanske 1500 träd, som en dag börjar vissna ned, befinner sig på ruinens brant. Det är under sådana förhållanden svårt att låtsas som om ingenting händer. Vi måste vända oss till dem som har ansvarct, i detta fall till jordbruksministern, och jag tycker att det är glädjande att höra att han har en positiv inställning, vilket jag egentligen inte någon gång tvivlat på. Jag har den bestämda uppfattningen att vi kan få möjligheter att hålla vårt land utanför, men för det kräves medverkan av alla goda krafter. Jag tvekar inte ett ögonblick att säga, att om vi inte kan hålla denna päronpest utanför landets gränser, så betyder det döden för fruktodlingen, och det vill jag inte medverka till.
Herr talman! Den frågan kan jag genast besvara. På växtskyddsanstalten anser man sig ha tillräckliga medel att klara denna uppgift.
Herr talman! Jag uttalar min stora glädje över att så är fallet, eftersom jag vet att man i Danmark har satsat betydligt större belopp än vi har gjort. Om vi kan klara denna sak med de medel som står till förfogande, så har jag ingen erinran däremot. Tvärtom. Jag hoppas att vi med gemensamma krafter skall kunna hålla denna fruktpest utan för landets gränser, helst också utanför Öresund.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat om jag kan lämna upplysning om när skogspolitiska kommittén ämnar redovisa resultatet av sitt utredningsarbete. Som svar på herr Perssons fråga får jag meddela att utredningens betänkande kan förväntas komma i slutet av innevarande år.
Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för det svar han här lämnat. Han har givit ett visst hopp om att skogspolitiska kommitténs betänkande kommer att presenteras inom en snar framtid. Kommittén har arbetat i ungefär fyra år, och under hela den tiden har den medverkat till att omöjliggöra en fullständig och förnuftsmässig rationalisering av jordoch skogsbruket i vårt land.

Vid sådana tillfällen har det alltid hänvisats till den arbetande skogspolitiska kommittén. Vi har här i landet jordbruk för vilka skogen utgör en icke föraktlig inkomstkälla vid sidan av jordbruket, t.o.m. den övervägande inkomsten för många brukningsenheter. Landets topografi gör att vi har sådana områden där det är möjligt, ja rent av den enda möjligheten, att organisera rena familjeskogsgårdar för att få rationella enheter, men det går inte att göra det på grund av de ekonomiska frågorna, bl.a. de stora investeringar som måste göras. Härför fordras statliga lånegarantier, och det kan man inte få i nuläget på grund av att skogspolitiska kommittén håller på med sitt arbete. Jordbruksministern har nu förutskickat att kommittén kommer att bli klar med sitt arbete i slutet av detta år, och då är det bara att hoppas att man i varje fall därefter får möjligheter att ta upp denna problematik och därigenom åstadkomma en förnuftig och vettig jordbruksrationalisering här i landet.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat mig om jag anser det skäligt att innehavare av TV-apparater inom icke utbyggt TV 2-område skall betala full licensavgift och om jag avser att medge nedsättning av licensavgiften inom sådana områden. gifterna med hänsyn till de geografiska möjligheterna att mottaga TV 2. Riksdagen godtog utskottets utlåtande. Jag finner för närvarande inte skäl att inta någon annan ståndpunkt.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret även om jag inte är tillfredsställd med det. Beträffande takten i utbyggnaden av TV 2 har jag inte tagit upp detta och inte heller riktat någon anmärkning mot den. Just nu pågår väl utbyggnad av den första etappen och enligt 1966 års plan kommer andra etappen av TV 2-nätets utbyggnad att pågå till 1977. Det kan möjligen komma att dröja ännu längre, eftersom statsrådet inte har tagit någon ställning till beställningsbemyndigande för den andra etappen. Herr statsråd! Detta kommer att innebära att vi fortfarande får räkna med många vita fläckar beträffande outbyggt område för TV 2 i vårt land. Det kommer att innebära att många människor under sju år får betala en licensavgift utan att det ger dem möjligheter att se program 2. Under sådana förhållanden finner jag det orimligt att människor i sådana områden skall betala full licens, vilken ju för övrigt höjdes i samband med införandet av TV 2. Statsrådet delar tydligen inte denna mening. I sitt svar hänvisar han till statsutskottets och riksdagens yttrande som ju inte är främmande för mig. Men statsrådets uppfattning i denna fråga som jag efterlyst har jag dock inte fått. Jag tycker att jag borde ha rätt att på nytt ställa frågan, om statsrådet tycker det är skäligt och rättvist att enskilda människor får betala för en service, som de faktiskt inte åtnjuter, bara därför att det anses vara enklare för staten med denna administration. Jag tycker det är mycket farligt att slå in på den vägen. Hur skulle man reagera om den principen tillämpades även inom enskilda företag och i samhället i övrigt, d.v.s. att det tas ut avgifter trots att det inte lämnas någon motsvarande service? Jag hoppas att statsrådet har någon ytterligare kommentar att göra förutom det korta svaret.
Herr talman! Först hoppas jag att det inte skall läggas mig till last att jag hyser respekt för statsutskottets utlåtanden och riksdagens ställningstaganden. Dessutom vill jag nämna att, medan investeringskostnaderna för stationerna för de tre FM-kanalerna samt TV 1 och TV 2 är i stort sett lika för Stockholmsområdet och Pajalaområdet, beräknas Stockholmssändaren ge mottagningsmöjligheter åt mera än 100 gånger så många människor som avgiftsbetalarna i Pajalaområdet. Detta innebär naturligtvis i realiteten att tätorterna här, enligt min mening med all rätt, är med och betalar för de människor som bor i glesbygderna. Jag tycker att herr Eriksson i Bäckmora drog en mycket farlig parallell när han sade att det inte går till på det sättet inom det enskilda näringslivet. Hade vi på det här området, herr talman, tilllämpat det enskilda näringslivets principer och haft kommersiell radio och TV, hade de i glesbygderna varken fått se TV 1 eller TV 2.
Herr talman! Jag delar inte den uppfattningen som utbildningsministern nu senast gav uttryck åt, ty jag anser att de människor det här gäller bor i glesbygderna, framför allt i Norrland. Det gäller pensionärer och låginkomstgrupper. Att dessa skall betala för dem som får se TV 2 är enligt min mening inte riktigt, ty det innebär att de måste betala för någonting som de själva inte kan utnyttja. Det är på den punkten jag har reagerat. Dessutom finns det åtskilliga licensinnehavare som inte har skaffat sig den tillsats som behövs för att man skall kunna se TV 2, och nog borde det finnas möjligheter i dataåldern att ta hänsyn härtill och skilja ut de människor som inte har eller inte vill ha TV 2, så att de slipper betala för en service som de inte får. Jag beklagar att statsrådet inte tar hänsyn till dessa förhållanden.
Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig om jag anser att grundskolans personal informerats och utbildats i tillräcklig grad och på ett tillfredsställande sätt om den nya läroplanen. Jag utgår från att frågans formulering syftar till att klargöra om den personal som är verksam inom grundskolan fått tillräcklig information och kunskap om den nya läroplanens innehåll. Mitt svar är ja.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. I maj 1962 fattade riksdagen beslut om grundskolan, och då höll dåvarande ecklesiastikministern Edenman ett vackert tal om den enastående och stora grundskolereformen. Hur gick det med den reformen? Jo, grundskolan inför des i kommun efter kommun, men reformen genomfördes aldrig i det vardagliga undervisningsarbetet i klassrummet. Tyvärr blev det rent ut sagt en pappersreform. Och varför? Jo, reformen förankrades inte bland lärarna, som skulle genomföra den. Det gavs minimal information och den kom för sent, lärarna blev inte utbildade, det pedagogiska utvecklingsarbetet försummades, det saknades pedagogiska hjälpmedel och läroböcker, och skolmodellen hade aldrig riktigt prövats i försöksverksamhet. Bara sex år senare måste man reformera den stora reformen. Den 4 december 1968 fattade riksdagen beslut om en revidering av läroplanen för grundskolan. även då hölls ett vackert socialdemokratiskt statsrådstal. Herr statsråd! Det är genant och pinsamt att behöva fråga: Har regeringen verkligen inte lärt något av misstagen från 1962 och åren därefter? Frågan riktas alltså inte bara till utbildningsministern — herr Carlsson är ju rätt nyligen utnämnd — utan till hela regeringen. Visst har denna visat stor reformvilja på skolpolitikens område. Samhället förändras och skolan måste självfallet förändras. Men även om idéerna och visionerna finns och viljan är god, har det ändå visat sig att den socialdemokratiska regeringen inte kan praktiskt genomföra skolreformer. Ni misslyckades med 1962 års grundskolereform. Nu håller ni på att misslyckas med 1968 års skolreform. Två stora lärarorganisationer har slagit larm. De fackliga företrädarna för 60 000 lärare har anmält att man inte har fått tillräcklig information, att man inte har fått en egen läroplan att läsa i, att man inte har fått utbildning, inte pedagogiska hjälpmedel och inte heller läroböcker. Det sägs t.o.m. till lärarna: »Ta det lugnt! Vi kan i alla fall inte genomföra denna reform i höst.> Man efterlyser hur det har gått med frågan om skolintendenter, om lärarnas be I ett TV-program i går kväll sade statsrådet Moberg att det väl ändå inte var så farligt; man vet ju inte, när man sätter en båt i sjön, var den läcker. Är det verkligen meningen — och delar herr Carlsson den uppfattningen — att alla landets elever måste placeras i denna oprövade båt? Måste vi riskera att alla landets elever går till botten med båten? Vi måste faktiskt få besked. Tänker statsrådet ta initiativ till en ordentlig räddningsaktion, eller ämnar statsrådet uppskjuta reformen?
Herr talman! Herr Wennerfors talar om att han har sett TV-programmet, men jag undrar om han verkligen har gjort det. I så fall borde han ju ha tagit intryck av den information som gavs både av statsrådet Moberg och av generaldirektör Orring. Jag tror inte att man vinner någonting vare sig när det gäller sjukvårdsreformer eller när det gäller skolreformer på att gå ut med en skrämselpropaganda av det slag som har förekommit på både den ena och den andra sidan. I detta fall har lärarna varit med om att utforma och ge idéer till reformen. Den har försöksmässigt »satts i sjön» och vi har praktiska erfarenheter av hur den fungerar. De allmänna principerna för reformen presenterades för lång tid sedan. Jag tror att det är en våldsam underskattning av Sveriges lärare att tro att denna reform inte kommer att genomföras på ett bra och ändamålsenligt sätt. Jag tror också att herr Wennerfors gör sig skyldig till en våldsam Ööverdrift när han vill göra gällande att 1962 års reform skulle ha misslyckats. Vår grundskola betraktas i dag som ett föredöme för de flesta länder i världen, och jag tror att vi varken från den ena eller den andra synpunkten har anledning att ta till så drastiska ord som herr Wennerfors nyss använde. Visst möter man vissa problem när man vill genomföra radikala reformer, men att framställa det som om situationen vore desperat saknar varje likhet med verkligheten; det tror jag inte att vi vinner något på vare sig från riksdagens eller skolans sida.
Herr talman! Jag brukar faktiskt inte ta i på detta sätt, herr statsråd, men i detta fall är det verkligen behövligt. Om jag inte skrämmer lärare och föräldrar tänkte jag att jag skulle väcka somliga inom departementet. Statsrådet säger att om jag hade sett programmet i TV hade jag förstått detta bättre. Om herr statsrådet såg programmet i TV i går kväll hade statsrådet observerat att kritiken var mycket allvarlig från två stora lärarorganisationer som omfattar ett medlemsantal på upp till 100 000. Det gäller alltså 60 000 befattningshavare i grundskolan som genom sina fackliga företrädare har framfört kritik dels vid presskonferensen förra veckan, dels i sina fackliga organ, dels i går i ett TV-program. Det kan man inte bara vifta bort. Jag är alltså ledsen att jag måste använda litet drastiska ordalag för att vi skall förstå hur allvarlig situationen är. En av de fackliga företrädarna sade: Visst har ni informerat, men informationen har inte gått hem. Lärarna känner sig inte informerade. Jag vill inte skrämma vare sig föräldrar eller lärare, men jag tycker att när något har gått på tok måste statsmakterna ta ett initiativ för att genomföra någon form av räddningsaktion. Eller också — jag är ledsen över att behöva föreslå det och att ens behöva tänka mig en sådan utväg — måste vi skjuta upp reformen ett år. Det är förfärligt, men tyvärr är situationen sådan och då måste vi också allvarligt diskutera den.
Herr talman! Denna reform kommer inte att skjutas upp lika litet som en rad andra reformer som högern har krävt skall skjutas upp. Lärarna känner sig inte informerade, säger herr Wennerfors. Det har funnits en utomordentlig information bl.a. i deras egna tidningar, de tidningar som de har skapat genom sina egna organisationer och som jag förutsätter att de själva läser. Personalövergångsproblemet har behandlats i flera olika sammanhang. Efter ingående överläggningar med personalorganisationerna lade skolöverstyrelsen fram ett förslag i augusti 1969, och regeringen har successivt fattat beslut härom från november 1969 till januari 1970. Vissa detaljfrågor återstår, och de kommer också att lösas så snart som möjligt. Enligt uppgifter som jag har fått från skolöverstyrelsen har informationsbehovet bl.a. tillgodosetts genom att samtliga rektorer och studierektorer samt ett tusental huvudlärare, verksamma inom grundskolan, har kallats till särskilda konferenser. Lärarkåren informeras framför allt genom att studiedagarna tagits i anspråk för en noggrann genomgång av den nya läroplanen. För dessa studiedagar har ett omfattande studiematerial utarbetats. Informationsprogrammet inför den nya läroplanen omfattar alltså både skolledare och lärare. Det är den största fortbildningsinsats av detta slag som skolöverstyrelsen någonsin genomfört. Och genom dessa åtgärder har en viktig förutsättning för en god information skapats, nämligen att de som praktiskt skall förverkliga den nya läroplanens intentioner i själva verket inte bara fått en information om den utan också från första stund och även i detta senare skede fått vara med om att diskutera läroplanens genomförande. Jag kan uppriktigt sagt fortfarande inte förstå, bl.a. med hänsyn till att det inte föreslås några revolutionerande förändringar, att den nya läroplanens genomförande skall kunna föranleda några problem i praktiken. Jag tror att herr Wennerfors gör sig skyldig till en betydande underskattning av våra lärare när han säger att de nog kommer att misslyckas med denna uppgift. Jag tror att Sveriges lärare klarar också denna reform.
Herr talman! Jag glömde i mitt förra inlägg att säga något positivt men det skall jag i stället göra nu. Skolöverstyrelsen har nämligen på denna punkt försökt att göra en positiv insats. Man har strävat efter att förankra denna reform bland lärarna, och jag tror att man i viss mån lyckats med detta. Jag tycker att det är utmärkt, och det vill jag också deklarera när jag tar i på detta sätt. Statsrådet har skildrat den informationsinsats som gjorts.

Lärarna själva säger att de inte har fått någon information. De har inte ens fått ett eget exemplar av läroplanen att läsa i. Det måste ändå ligga något i dessa klagomål. Vi kan inte bara vifta bort en så oerhört allvarlig kritik som framförts från två stora lärarorganisationer. Jag underskattar verkligen inte den svenska lärarkåren.

Herr talman! Jag är ledsen att jag måste återkomma med en replik. Jag är medveten om att läroplanen gått ut i ett stort antal exemplar, men hur kan det komma sig att lärarna inte fått den? Var finns läroplanerna i dag? De finns på en del bibliotek, men lärarna säger att de inte har några exemplar och att de inte heller har fått se några. Jag tycker att det är rimligt att en befattningshavare i svenskt skolväsende skall ha ett exemplar av den läroplan han skall arbeta efter. Man har från skolöverstyrelsen, i går även från regeringshåll liksom i dag förpassat bollen över till kommunerna. Jag undrar om det på längre sikt är klokt att göra det när det gäller pedagogiska hjälpmedel, läroplaner och lokaler. Jag vet att kommunalmännen är ganska oroade över hur de i dag skall ordna det för att kunna genomföra denna reform.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig, om jag tänker vänta med att framlägga proposition beträffande mellanskolans ledning tills också frågan om grundskolans ledning utretts. Betänkandet om mellanskolans ledning remissbehandlas för närvarande. Jag anser det lämpligt att avvakta remissvaren, innan jag tar ställning i frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag tror inte att utbildningsministern egentligen behöver studera remissyttrandena så särskilt mycket för att bestämma sig för att vänta med förslag om ledning av mellanskolan tills också frågan om grundskolans ledning har utretts. Kritiken mot det nya förslaget är ganska allvarlig och omfattande, vilket jag förutsätter har blivit bekant även för statsrådet. Den saken skall vi emellertid inte diskutera här. Men jag hade mycket gärna sett att vi i dag fått besked om när vi skall få en proposition om skolans ledning, och jag hoppas att den då kommer att avse både grundskola och mellanskola. Det beskedet tycker jag att jag hade kunnat få i dag.

Avsikten är att i en kommande proposition rörande kapitalbeskattningen ta särskild hänsyn till de av interpellanten berörda företagen. Diskussionen om kapitalskatteberedningens förslag torde i övrigt få anstå till dess propositionen framlagts.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet och chefen för finansdepartementet för svaret på min interpellation. Jag hoppas att man inte har behövt anställa extra personal i departementet för att utforma svaret, som ju är hållet i modernt kort-kort format. I sitt tal i Malmö i måndags var statsrådet däremot väsentligt mera meddelsam i ungefär samma frågor. Men knappheten i svaret kan inte innebära att jag avstår från att här motivera min interpellation och de frågor jag där ställt, och statsrådet får ursäkta att jag nu nödgas besvära med det.

Vad som sedan ligger i uttalandet om särskild hänsyn till vissa företag framgår tyvärr inte. Även utredningsmajoriteten har ju sagt att den anser sig ha tagit vissa hänsyn. Nu vill jag emellertid vara så ärlig att jag säger, att jag hoppas kunna tolka herr statsrådets svar, när han säger att det skall tas särskild hänsyn till vissa företag, som ett positivt uttalande. Jag förstår mycket väl att när en stor och allmän skattereform skall genomföras och förberedas bör man också inlemma kapitalskatterna, och det är väl inte heller första gången som det har skett. Jag vill alltså inte alls bestrida att även kapitalskatterna tid efter annan kan tas upp till behandling och anpassas till utvecklingen. Det kan rent av tänkas att de någon gång kan behöva ändras i annan riktning än den som nu förespeglas.

Min kritik mot utredningsmännens nonchalans står alltså kvar. I stället för ait göra dessa utredningar om de samhällsekonomiska, näringspolitiska och konkurrensmässiga konsekvenserna gör utredningen ett uttalande som torde stå i särklass i svenskt utredningsarbete. Det framhålles nämligen att man inte har funnit det behövligt att såsom fö reslagits inom beredningen göra mera ingående samhällsekonomiska analyser av verkningarna av kapitalbeskattning med olika höjd. Man säger sig inte heller — som i den allmänna diskussionen påyrkats från något håll — behöva företa närmare analyser angående exempelvis den förräntning som erfordras för att ett i familjeföretag nedlagt kapital skall kunna bevaras intakt. Detta uttalande har kallats för ett praktblomster i svenskt utredningsväsende, och jag hoppas att detta blomster är så pass sterilt att det inte fröar av sig. De publicerade remissvar som jag läst är lika kritiska såvitt jag kunnat fatta, och i reservationerna till utredningens betänkande riktas också mycket stark kritik mot att det saknas sådana analyser. Skall jag döma av svaret på min interpellation kommer väl inte sådana analyser att göras innan riksdagen skail besluta — det behövs inga ytterligare kommentarer. Tyvärr tycks man emellertid på vissa håll ha den uppfattningen att kapital är lika skattekraftigt oavsett var det är placerat och att man utan att skada ett företag kan rycka loss ett kapital för skattebetalning eller eljest annat ändamål än den förefintliga investeringen. Men så är ju inte fallet, och jag tror också att finansministern är fullt på det klara med det. Avkastningen av ett kapital är dessutom mycket olika beroende på placeringen. Särskilt låg avkastning har kapital som placerats i jordbruk, där det ofta endast bereder vederbörande ägare en arbetsmöjlighet. Samma funktion har kapitalet ofta i andra familjeföretag inom industri, handel, fiske, trädgårdsnäring etc. Man så att säga köper sin arbetsplats, och kapitalet är ett verktyg som arbetar inom företaget. Dessa familjeföretagare kan ingalunda inrangeras i den kategori s.k. kapitalister som av många betraktas med så oblida ögon. Den som i dag investerar några hundratusen kro nor i ett jordbruk, en fiskebåt eller ett annat företag går i regel med i arbetet som vanlig jobbare. Han har inte sällan lägre inkomst, längre arbetstid och mindre fritid än den anställde. Han spelar inte alls rollen av något slags kapitalist. Man skall därför inte dra alla över en kam, som det heter. Vi har från vårt håll i ett par motioner vid detta års riksdag fört fram tanken på att man skulle kunna differentiera kapitalet i dessa sammanhang.

I den andra motionen föreslås att kapitalet vid beskattningen bör kunna delas upp i arbetande kapital och annat kapital. Om tidningsreferaten är riktiga, var herr finansministern inne på liknande tankegångar i sitt föredrag i Malmö i måndags. Jag tror att det bör finnas praktiska möjligheter till en lösning enligt sådana linjer. För familjeföretagen är det av behovet påkallat att så sker. Man har i England ett liknande system, och det går säkerligen att genomföra också i vårt land. Att familjeföretagen drabbas hårt beror, som vi alla vet, på att kapitalet i allmänhet är helt investerat i företaget. Man har redan nu — det säger utredningen själv — svårt att behålla kapitalet intakt i dessa företag. I stället för att pumpa ut kapital från dem borde man försöka tillföra dem nytt kapital. Dessa mindre och medelstora företag är ändock de små tätorternas och landsbygdens sysselsättningsobjekt. Jag är fullt medveten om att jag inte behöver hålla någon föreläsning för herr statsrådet om de mindre företagens och familjeföretagens betydelse inom svenskt näringsliv. Att 400 000 personer är direkt beroende och en och en halv miljoner indirekt beroende av dem, att de är viktiga underleverantörer till storindustrin o.s.v. känner statsrådet till. Skulle dessa familjeföretagare åläggas en ökad kapitalbeskattning, såsom majoriteten i beredningen föreslår, skulle flertalet av dem troligen få ta pengar till denna skattehöjning ur sin tidigare relativt låga inkomst eller också ur företaget. Det sistnämnda är inte prakitskt möjligt, utan det första alternativet skulle väl få gälla. Företagarna finge sänka sin egen inkomst, ty de kan inte höja den så att den kompenserar skattestegringen i tillräcklig grad. Till detta kommer att generationsväxlingarna kan bli mycket besvärliga, om kapitalbeskattningsförslaget genomförs. Inom jordbruket är redan i dag generationsväxlingarna ett mycket allvarligt problem, beroende på — som jag nämnde — de orimligt stegrade jordvärdena. Sedan jordförvärvslagen liberaliserades har nämligen på detta område släppts in köparkategorier som har helt andra intressen av att förvärva jord än att försörja sig på den. Och dessa köpare betalar på sina håll priser som ligger 100 procent över avkastningsvärdet från jordbrukssynpunkt. Vi varnade från vårt håll för denna utveckling när liberaliseringen en gång genomfördes. Den högre arvsskatt som eventuellt kommer att införas får nog ofta betalas av dem av syskonen som skall lösa ut de andra och försöka fortsätta som jordbrukare. Att man i utredningen har föreslagit en förhållandevis hårdare skattebelastning på dessa familjeföretag än på flermiljonägarna är mycket märkligt och från jämlikhetssynpunkt helt obegripligt. I den andra frågan i interpellationen har jag pekat på den bristande samstämmigheten mellan den jordbrukspolitik som regeringen genomdrev 1967 och det skatteförslag som har framlagts. För endast ett par år sedan ansåg regeringen att större brukningsenheter inom jordbruket var den enda riktiga målsättningen. För att på kortast möjliga tid realisera denna görs rationaliseringsinsatserna och sätts kreditstödet in just på skapandet av dylika större enheter. De personer som 1967 hade sådana jordbruk eller som därefter har skaffat sig sådana eller tänker göra det framöver riskerar nu att få känna på hur deras företag kan komma att undergrävas genom skärpt kapitalbeskattning. Det kan lätt arta sig till att bli en modern version av Nyköpings gästabud där den bedragna parten är de jordbrukare som har satsat på ett rationellt jordbruk. Att döma av finansministerns uttalande i Malmö tror jag dock inte att han vill agera som värd vid en sådan tillställning. Ungefär samtidigt som kapitalskatteberedningen avgav sitt betänkande var en utredning om jordbrukets inkomstförhållanden klar. Den utfördes av jordbruksnämndens inkomstgrupp som hade förstärkts med representanter från lantbrukshögskolan, lantbruksstyrelsen, statistiska centralbyrån och Jordbrukets utredningsinstitut. Beräkningarna över industriarbetarinkomsten utfördes av LO. Den utredringen får man väl därför anse ha ett ganska betydande bevisvärde. Av densamma framgår att jordbrukets eftersläpning fortsätter och snarare ökar än minskar. Vidare visar den att jordbruk i storleksgruppen 40 hektar, alltså 80 tunnland, på de sydsvenska slättbygderna under åren 1965 —1968 redovisade en genomsnittlig förräntning av insatt kapital på cirka 1,2 procent. Vid framräknandet av dessa värden har inflationsvinsten också inräknats. Av dem som vill skaffa sådana familjeföretag i södra Sverige krävs investeringar på över miljonen. Många tycks i dag inte ha klart för sig att familjeföretagen är av så kapitalkrävande karaktär. Som jag sade spelar förräntningen en avgörande roll för möjligheten att behålla kapital i ett företag. Om full kostnadstäckning skulle ges åt dessa jordbruk skulle producentpriserna behöva höjas med ungefär 7 procent. Vi vet att detta inte är möjligt, eftersom jordbruket är statligt reglerat och inte kan kompensera sig för ökade utgifter på detta sätt. Låt mig ta ett exempel, som redovisas i den nämnda utredningen. Arbetsinkomsten för en industriarbetare i ortsgrupp 3 är 23 059 kronor. För en jordbrukare på en gård om 40 hektar är inkomsten 17881 kronor. Häri har inräknats en inflationsvinst på 3458 kronor. Inkomstklyftan beträffande arbetsinkomsten mellan industriarbetaren och jordbrukaren på denna gård om 40 hektar inom den sydsvenska slättbygden är alltså 5 178 kronor. Om man ser på familjeinkomsten finner man att ställningen är något bättre för jordbrukaren. Industriarbetarfamiljen uppvisar en inkomst av 29120 kronor och jordbrukaren med en gård på 40 hektar har en familjeinkomst av 29820 kronor. Däri ingår emellertid för jordbrukarfamiljen både inflationsvinsten och kapitalinkomsten. Man skall också värdera att industriarbetaren har semester och fria lördagar och söndagar. Jordbrukaren i fråga har sannolikt ingen semester och får själv sköta sina djur både lördagar och söndagar. Timantalet bakom hans familjeinkomst är således säkerligen betydligt större än för industriarbetarfamiljens inkomst. En skärpning av kapitalbeskattningen måste, såsom jag tidigare sagt, finansieras av den förut befintliga inkomsten för familjeföretaget. Det finns dock inte mycket att ta, om man inte vill öka inkomstklyftan på ca 5000 kronor betydligt. I ett av de avlämnade remissyttrandena har man som exempel på verkningarna av utredningsförslaget tagit ett familjeföretag inom jordbruket i storleksklassen 50—100 hektar. Det är sådana gårdar som lantbruksnämnderna nu animerar jordbrukarna att skaffa sig. Man utgår ifrån ett taxeringsvärde av ungefär 387 000 kronor och ett eget kapital av 323 000 kronor. Skatten är för närvarande 2510 kronor och blir efter en 55-procentig höjning av taxeringsvärdet 5 990 kronor — en höjning med cirka 140 procent. Om denna familjeföretagare skall kunna undvika att sänka sin inkomst från sitt företag, måste han öka den med ca 7000 kronor, alltså med en summa dubbelt så stor som skattehöjningen. Han måste då öka familjeinkomsten med ungefär 23 procent. Det är helt omöjligt för honom att göra detta. Om familjeföretagaren vill kompensera sig för skattehöjningen, gör han det troligen genom att öka produktionen, d.v.s. genom att skaffa sig fler djur och öka sitt timantal. På detta sätt kan han skaffa sig en större bruttoinkomst. Detta ligger dock inte i linje med beslutet 1967, enligt vilket jordbrukets = självförsörjningsgrad skulle bantas ned till 80 procent. I remissyttrandet redovisas också att den latenta arvsskatten på denna gård fyrdubblas, från ungefär 20000 till 84 000 kronor. Det är undersökningar av detta slag som borde ha gjorts inom utredningen och som bör göras innan vi fattar beslut om dess förslag. Detta gäller inte bara jordbruket utan praktiskt taget alla familjeföretag. Jag vill vidare säga att jag hoppas att finansministern skall kunna finna lösningar som innebär att våra familjeföretag även i fortsättningen kan bestå. Jag vill också gärna uttala min uppskattning av det sätt på vilket herr statsrådet vid tidigare tillfällen bidragit till att göra kapitalskattedebatten realistisk och till att ge den de proportioner som den rätteligen bör ha. Många försöker att ge den proportioner som den absolut inte har.
Herr talman! Herr Hansson i Skegrie gjorde i sitt inlägg två reflexioner. Den första var att han utgick ifrån att han inte behövde hålla några föreläsningar för mig i denna fråga, men utan att vara elak kanske jag kan säga att han hade litet svårt att leva upp till denna sin goda föresats.

Lika litet som jag behöver någon föreläsning behöver herr Hansson någon föreläsning från min sida. Herr Hanssons inlägg var ju ett hörbart bevis på att han är djupt sakkunnig i frågan. Det är också förklaringen till det korta svaret. Jag utgår ifrån att herr talmannen vid dessa frågestunder sätter värde på att svaren blir så korta som möjligt. Den andra reflexionen, som herr Hansson i Skegrie gjorde, vill jag också bestyrka. Trots ett mycket hårt arbete i finansdepartementet har vi inte skaffat in extra folk för att utforma svaret till herr Hansson. Det har gått på den ordinarie styrkan så att säga. Allra sist vill jag ytterligare bestyrka ett antagande från herr Hanssons i Skegrie sida. Jag sade i interpellationssvaret: >Avsikten är att i den kommande propositionen rörande kapitalbeskattningen ta särskild hänsyn till de av interpellanten berörda företagen.» Herr Hansson utgick ifrån att detta var ett positivt uttalande. Låt mig än en gång bestyrka att det är ett positivt uttalande.
Herr talman! Jag skall begränsa mig till att tacka herr statsrådet för att han har för avsikt att inta en positiv hållning till dessa familjeföretag. Det är tacknämligt att kunna konstatera detta.

Herr talman! Herr Hansson i Skegrie har frågat mig, om jag är villig att i statens offentliga utredningar eller på annat lämpligt sätt in extenso offentliggöra inkomna remissvar över kapitalskatteberedningens betänkande. Jag betraktar inte dessa remissvar som så speciella att de bör föranleda den ovanliga åtgärden av en särskild tryckt publicering. Svaren är offentliga och finns tillgängliga på finansdepartementet för såväl press som enskilda.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet även för svaret på denna enkla fråga. Jag är något förvånad över den avvisande hållning som detta svar andas. Vid ett par tidigare tillfällen då det gällt viktiga utredningar har jag ställt samma fråga till andra statsråd, och ett offentliggörande har inte tidigare förvägrats. Är man i finansdepartemen tet rädd för att in extenso offentliggöra vad som står i dessa remissvar? Man kommer att som vanligt ta fram vissa valda delar i propositionen, förmodar jag, men det kan ju finnas annat också. Det är inte av nyfikenhet som jag begärt ett offentliggörande utan det är på grund av helt andra skäl. Visserligen är remissvaren offentliga handlingar, som finns tillgängliga på finansdepartementet, men hur vill man praktiskt lösa detta problem, om alla riksdagens ledamöter kom och ville läsa igenom remissyttrandena? Utredningar är ju ingalunda regeringens privatsak, i varje fall inte de parlamentariska utredningarna. Alla partier har representanter i utredningen och bör för den skull också ha rätt att lika enkelt och lättfattligt som regeringen ta del av reaktionerna utifrån. Med hänsyn till den bristande redovisning utredningen presenterat över de samhällsekonomiska och näringspolitiska konsekvenserna hade jag hoppats att remissvaren skulle kunna erbjuda någon liten kompensation.

Trots detta hoppades jag att det i något remissvar skulle finnas något slags kartläggning. Jag tror att det är klokt, om finansdepartementet, lika väl som andra departement har gjort ett par gånger, överväger att publicera svaren. Mörkläggningen i skattefrågan har klandrats. Jag förstår mycket väl att det tillvägagångssättet kan behövas i vissa fall, men jag tycker inte att denna mörkläggning bör utsträckas så långt att man inte vågar visa vad som står i remissvaren.

Herr talman! Vad beträffar det lilla mellanspelet av herr finansministern, där han alluderar på vad jag sade i Eslöv, ställer jag mig icke bakom det förslag som denna reservation talar om. Huruvida partiet gör det är jag inte heller säker på. Jag lyssnade för två timmar sedan på ett svar i första kammaren av herr finansministern, där han förklarade att regeringen inte känner sig bunden av utredningsförslag utan vill vara fri att ha den ståndpunkt den behagar när tiden är inne. Är det bara regeringen som har denna rätt, har inte oppositionspartierna samma rätt beträffande sina utredningar? Vad därefter gäller den vänliga inbjudan till kanslihuset så har jag aldrig vantrivts där, men jag skulle trivts väsentligt bättre i ett rum där jag finge ha remissvaren för mig själv. Jag kan upplysa herr statsrådet om att jag har läst denna utredning inte bara en gång utan minst två gånger för att vara säker på vad det står i den, och jag har räknat på den också. Jag tycker det vore klokare av herr statsrådet att ställa den här personalen till förfogan de för att skriva ut papperen inom finansdepartementet och distribuera dem i stencil till de riksdagsmän som vill ha dem i stället för att riksdagsmännen skall behöva springa den ene efter den andre till kanslihuset för att stå i kö.

Herr talman! Herr Holmberg har frågat mig om jag vill lämna kammaren upplysning om skälen till att det aviserade förslaget till skattereform icke kommer att av Kungl. Maj:t remitteras till myndigheter och organisationer. De avsedda <skattepropositionerna bygger delvis på utredningsförslag, som i vanlig ordning varit remitterade, och delvis på politiska ställningstaganden som sedan ett halvt år tillbaka i sina huvuddrag varit kända för allmänheten. För egen del anser jag att få propositioner varit föremål för så mycken informativ debatt före presentationen i riksdagen som de nu aktuella. Vidare har fru Nettelbrandt frågat mig om jag för att underlätta den sakliga bedömningen och riksdagsbehandlingen vill genom särskild departementspromemoria utan dröjsmål offentligt redovisa fullständigt material rörande den aviserade skattereformen såsom skatteskala, grundavdrag m.m., belysande verkningarna i fråga om marginalskatter och ändringar i total skatt inkl. momshöjning. De av fru Nettelbrandt efterlysta uppgifterna kommer i sedvanlig ordning att i proposition föreläggas riksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det rekordkorta svaret. Både svaret och de ironiska tonfallen avspeglar ganska väl finansministerns ovilja att föra en seriös offentlig debatt om det kommande skatteförslaget. Vi har mer och mer fått klart för oss att finansministern inte vill diskutera vare sig principerna eller det tekniska innehållet i den skatteskärpningsproposition som förr eller senare ju skall komma på riksdagens bord. Dess värre har vi också mer och mer fått klart för oss att finansministern absolut inte vill föra fram i ljuset de ekonomiska effekterna för skattebetalarna av det förslag som kommer att framläggas. Det verkar som om finansministern både vill och inte vill ha en debatt. Finansministern har serverat detta skatteförslag droppvis eller skedbladsvis men har underlåtit att ge en klar deklaration av innehållet i skeden. Vi har frågat oss vad som ligger bakom denna ganska nya metod från finansministerns sida. Finansministern är ju känd för att tala klarspråk, rent och rakt ut, och stå för ganska hårda vindkast i opinionen, men här verkar det som om finansministern vill känna sig för för att följa de olika vindkasten. Det var tur att vi fick i gång en ordentlig debatt, främst i tidningarna men även inom de politiska oppositionspartierna, om särbeskattning och sambeskattning samt om den familjebeskattning som innebär betydande skärpningar för åtskilliga hemmafruar då det gäller skatten. Resultatet av den debatten har ju blivit att finansministern under hand har låtit förstå — antingen själv eller genom statsministern — att man kan tänka sig högre avdrag. Man kan kompensera den negativa effekten av den individuella beskattningen, för att nämna ett exempel. Vi har kunnat avläsa exakt samma metod då det gäller kapitalbeskattningen.

Ja, detta är en sak som låter väldigt bra, men det hade varit ännu bättre om vi på ett tidigare stadium hade fått klart för oss vad finansministerns intentioner på denna punkt egentligen innebär. Jag tror att sådana här nödlösningar, som till en början kan tyckas mycket tillfredsställande, därför att kapitalbeskattningen för familjeföretag i detta fall kommer att bli lindrigare än vad finansministern från början hade tänkt sig, ändå innehåller drag av improvisation som kan vara farliga för framtiden. Att exempelvis göra en åtskillnad mellan arbetande och passivt kapital; vad innebär det? Ja, det betyder att det kapital som placeras t.ex. i statsobligationer i det vällovliga syftet, skulle jag tro, att klara herr Strängs finanser alltså skulle beskattas hårdare eller straffbeskattas och likaså det kapibelysande verkningar i fråga om martal som placeras i en bank, kanske för att möjliggöra för ett familjeföretag att låna pengar. Jag har med detta endast velat illustrera den ryckighet och de tillfälligheternas spel som styr finansministerns agerande då det gäller den kommande skattepropositionen. Låt mig sedan övergå till det knapphändiga svaret. En del kan naturligtvis avläsas ur det. Finansministern säger att den kommande skattepropositionen skall bygga >»delvis på utredningsförslag> och »delvis på politiska ställningstaganden>. Ja, nu är väl allting som förs fram i riksdagen för beslut ändå till syvende og sidst ett politiskt ställningstagande från regeringens sida. Det är ju själva innehållet i vår demokrati, så det är ju ingenting nytt att säga att det är ett politiskt ställningstagande som ligger bakom finansministerns kommande skatteproposition. Men vad är det för utredningsförslag? Jo, det är familjeskatteberedningens förslag och det är betänkandet från kapitalskatteberedningen. Några andra utredningsförslag kan det väl knappast vara fråga om, ty den redan 1964 kapsejsade allmänna skatteberedningen kan väl knappast räknas hit. Sedan kan man fråga sig om familjeskatteberedningens betänkande är nå gonting att bygga på som motiv för att nu införa en särbeskattning enligt beredningens modell. Där säger herr Sträng — inte här i riksdagen men när han är ute och talar på andra platser — i allmänna ordalag att remissyttrandena över beredningens betänkande har visat en klart positiv inställning till en övergång till individuell beskattning. Man får då det intrycket att remissinstanserna är positivt inställda till beredningen över huvud taget. Men så är inte alls fallet, som finansministern också vet. Det helt övervägande antalet hörda myndigheter och organisationer har inte accepterat något av beredningens alternativ, inte ens de instanser som sagt sig kunna godta en viss skatteskärpning. Att alltså hänvisa till familjeskatteberedningen som en avgörande utredning och som grundval för den kommande propositionen är såvitt jag förstår mycket svagt, eftersom beredningen i själva verket har underkänts tekniskt av de remissinstanser som yttrat sig över förslagen. I detta sammanhang vill jag också säga något rörande diskussionen om särbeskattning och =<:sambeskattning. Man har här försökt binda fast de olika partierna till att ställa sig helhjärtat bakom antingen en särbeskattning eller en sambeskattning. I moderata samlingspartiet har vi bara bundit oss för en sak, nämligen för en barnfamiljvänlig beskattning. Detta betyder med andra ord att vi inte accepterar den nuvarande <sambeskattningens utformning och heller inte den särbeskattning som familjeskatteberedningen har föreslagit.

Det är det avgörande. Den tekniska lösningen får vi sedan diskutera. Sedan bara några ord också om en annan sak, som finansministern indirekt har hänvisat till genom sitt omnämnande av utredningarna, nämligen kommunalskatteavdragets slopande. Den saken aktualiseras också av familjeskatteberedningen, det är riktigt, men finansministern säger därvidlag ingenting om vad remissinstanserna har framhållit. Det kan man förstå, eftersom flertalet remissinstanser har ansett att avdraget bör bibehållas. Avdraget behövs nämligen, säger man, för att jämna ut de alltför stora skillnaderna i den kommunala utdebiteringen. Den hänvisning till olika statliga utredningar som finansministern gjort håller inte. Familjeskatteberedningens förslag har underkänts av remissinstanserna, och remisskritiken över kapitalskatteberedningens betänkande har i själva verket också varit mördande. Det är inte alls så att det bara är lantbrukets skattedelegation eller näringslivets skattedelegation som har förintat förslaget, utan till och med en så modest och försiktig remissinstans som riksskattenämnden har avvisat förslaget. Jag hoppas att den nämndens yttrande tas med i den sammanställning av remissyttranden som finansministern inte vill publicera särskilt men som bör tas med i den kommande propositionen. Jag vill sluta med att säga att finansministern inte brukar ta råd, framför allt inte från oppositionen. Å andra sidan har vi med glädje kunnat iaktta att finansminister Sträng är på flykt bort från sina egna skatteförslag sådana han själv skisserade dem tidigare.

Den politiska bedömningen borde även finansministern kunna göra med tanke på landets hela hushållning.

Herr talman! Jag konstaterar att jag har fått ett svar på min enkla fråga, men jag är inte riktigt säker på, herr talman, att det är nödvändigt att uttrycka ett tack för svaret. I så fall skall jag självfallet göra det, även om jag uppriktigt sagt inte riktigt vet vad jag tackar för. Jag har upplysts om att uppgifterna i fråga i sedvanlig ordning kommer att ingå i en proposition som skall föreläggas riksdagen. Det är möjligt att detta kan vara en värdefull upplysning. Man vet ju inte vad som kan hända, men hittills har vi ju alltid fått propositioner innan vi fattat ståndpunkt här i riksdagen. För övrigt kan jag inte hålla med om att det på något sätt är fråga om sedvanlig ordning.

På en punkt vill jag gärna ge finansministern helt rätt på tal om att förelägga riksdagen något i sedvanlig ordning. Propositionen skall ju framläggas strax före påsk, och vi är ju vana vid att vi får mycket mastiga bitar att läsa just före påsk då regeringens ledamöter, andra experter och över huvud taget personer som man vill konferera med åker på semester. Med de knapphändiga resurser som står oppositionspartierna till buds skall de under den tiden utföra själva granskningen av alla de propositioner som väller över dem just innan vi far på påskferier. Jag vill gärna instämma i att det är »sedvanligt» i det hänseendet. Det är ju synnerligen stora frågor det här gäller och jag vill erinra om finansministerns egna ord att det rör sig om det största solidaritetsprov som det svenska folket ställts inför och det är inte litet det. Då kunde det ju vara naturligt att man tillämpade den nyssnämnda ordningen som tillhör våra mycket fina traditioner med parlamentariska utredningar och remissförfarande. Nu kan det naturligtvis sägas, och många tror kanske på det, att den gamla ordningen tillämpats i detta fall, eftersom vi haft såväl kapitalskatteberedning som familjeskatteberedning, och en remissbehandling har obestridligen förekommit. Beträffande kapitalskatteberedningen är självfallet resultatet av denna — jag skall inte i någon fråga ingå på en sakprövning — i mycket hög grad beroende av resultatet beträffande inkomstskattefrågorna.

En av de verkliga tvistefrågorna som vi kämpade mycket om i familjeskatteberedningen var just om vi inte skulle få ta detta större grepp som finansministern nu tar och som det är riktigt att ta. Jag tror inte att man kan lösa detta problem med de begränsade direktiv som familjeskatteberedningen hade. De var visserligen inte skriftliga, så jag kan inte hänvisa till någon text, men enligt de muntliga informationer som gavs utredningen fanns det inte någon möjlighet att där ta upp frågorna i hela deras vidd, vilket man kan göra i samband med en sådan här bredare lösning. En av skillnaderna är att finansministern nu kanske använder 4 miljarder kronor för att göra den direkta skatten bättre utformad än den hittills varit, och det är inte småsmulor. Det är klart att finansministern rör sig med andra tal än jag, men jag förmodar att även han är beredd att hålla med om att 4 miljarder inte är så litet. Vi hade inte någon möjlighet att pumpa in 4 miljarder i momspengar för att göra alla de större justeringar i vårt skattesystem som är så befogade och som jag i stort sett inte alls vill invända mot. Dagens fråga är ändå — och det är det jag ville ha sagt — något radikalt annat än den begränsade fråga som familjeskatteberedningen hade att lösa. Man kan fråga sig: Skall all debatt här i landet, i press och i alla möjliga andra sammanhang, avstanna i den trygga förvissningen om att regeringen i alla fall sköter saken bäst själv? Eller tycker finansministern som jag att det är ett sunt och kanske t.o.m. nödvändigt inslag i en demokrati att det förs en debatt kring viktiga frågor? Om finansministern svarar ja på denna senare fråga, kommer det en helt annan fråga: Hur skall i så fall debatten föras? Sakligt? Ja, självfallet. Osakliga hetskampanjer — det kan jag försäkra finansministern — har jag lika litet till övers för som jag tror att finansministern har. Men det går inte att kritisera vad man kallar en osaklig bedömning och samtidigt omöjliggöra att bedömningen blir sakligare. Att hålla inne med uppgifterna och på samma gång vara ytterligt indignerad över att de som debatterar inte är tillräckligt initierade är i realiteten detsamma som att avblåsa den debatt som folk vill föra. Det verkar nästan som om herr Sträng tror att människorna inte fattar att debatten skall föras just precis under 14 dagar, påsken inkluderad, efter det att herr Sträng har presenterat hela sitt hemliga dokument. Men i en demokrati vill man alltid föra debatt om någonting är aktuellt och ger anledning till diskussion. Det förefaller som om herr Sträng anser att före den utsatta tidpunkten skall debatten tystna och demokratin närmast få vila i varje fall på detta fält. är det så herr Sträng menar, eller vad är egentligen avsikten? Nu har vi tydligen fått klara besked om att det inte blir någon skriftlig information av den art som många har efterlyst.

Det är nog en adekvat översättning till ett mer lättbegripligt språk. Men om vi nu inte får någon skriftlig information vore det kanske bra om vi försökte trampa på mer obanade vägar — en mer ovanlig behandling kanske kan vara värdefull ibland.